Herr talman! Det finns ingen anledning att alltför länge uppehålla sig vid dessa saker; vi har haft dem uppe i flera år tidigare i ungefär likartat skick. Dessutom har herr Regnéll visat det oberättigade i ett par av de högerreservationer som föreligger, och herr Carlshamre har lovat att inte besvära kammaren än en gång med att försvara herr Åkerlunds uttalande. Den där de Gaulleska politiken kan vi alltså lämna åsido. Detsamma gäller försöket att betrakta straffräntan som ett separat diskonto. Det finns bara ett diskonto, och det är den utlåningsränta som riksbanken tilllämpar vid normal långivning till bankerna. Straffbestämmelser hör icke till det normala och bör icke heller göra det. Vad som kanske har större politisk betydelse utanför denna kammares väggar är det resonemang som förs av reservanterna då de talar om att de hade velat ha en lägre ränta tidigare. Jag skall inte nu gå in på den motion som föreligger om en annan räntesats — den skall tas upp vid en senare tidpunkt på dagordningen. Naturligtvis kan man diskutera vid vilken tidpunkt räntan skall förändras. Särskilt om man gör det i så flytande termer som centerpartisterna här använder är det till intet förpliktande. Å andra sidan saknas i centerpartisternas reservation någonting om vilka konsekvenserna blir av att man genomför en räntesänkning tidigare än den allmänna marknadssituationen motiverar. Då måste man ju föra en strävare skattepolitik. Har centerpartisterna rekommenderat en sådan politik? Nej, det har de inte gjort. Men om man inte tar till en hårdare skattepolitik är risken att man låter inflationen rulla vidare; priserna fortsätter att stiga eftersom man skapar en efterfrågeökning på ett för tidigt stadium. Den faran lämnar emellertid centerpartisterna helt åt sidan i reservationen. Det är alltså åtskilliga saker som inte är med där. Det finns ingen som är angelägen om att ha ett högre diskonto än som är erforderligt eller som vill behålla ett högt diskonto längre än som är nödvändigt. Detta har inte heller varit riksbankens strävan — det måste bero på en misstolkning om centerpartiet tror något sådant. Vidare har riksbanken haft att ta hänsyn till de två andra punkter som jag nämnde, men det har ju inte centerpartisterna ansett sig behöva göra. Därför ter det sig inte särskilt tilltalande för någon här i kammaren att stödja deras reservation. Reservation 2 har avgivits gemensamt av alla de borgerliga partierna. Mittenalternativet har fått stöd av högern när det gäller avlyften av byggnadskreditiven. Man gillar inte att dessa skall följas av beslut om nya byggnadskreditiv. Vidare menar man att svårigheterna beträffande bostadsbyggandets kreditförsörjning har berott på riksbankens åtgärder. Jag tror att vi snarare bör gå in på det resonemang som herr Regnéll förde om det ambitiösa bostadsbyggande som vi håller oss med här i landet, Vi gillar alla att det byggs så mycket bostäder som det någonsin är möjligt att få fram, under förutsättning att detta inte skapar svårigheter på andra håll. Vårt bostadsbyggande går långt utöver de flesta andra länders; våra 92 000 lägenheter om året — eller 93 000 om man vill använda den siffran — kan jämföras med det numera borgerligt styrda Norges, som — omräknat på vår befolkning — är ungefär 70 000 lägenheter. Den engelska siffran blir omräknad på vår befolkning ungefär 55 000. Räknar vi om den amerikanska siffra, som var aktuell under hösten, till våra förhållanden motsvarar den ett bostadsbyggande av omkring 45 000 lägenheter på en 12-månadersperiod. Vi bedriver med andra ord ett mycket ambitiöst bostadsbyggande, det är inte fråga om annat. Fastställer vi då en politisk prioritering för vissa behov skapas svårigheter. Därför är det inte möjligt att, såsom säges i reservation nr 2,realisera en friare kapitalmarknad samtidigt som vi försöker att upprätthålla detta ambitiösa bostadsbyggnadsprogram. Skulle man komplettera reservationen från högern, centern och folkpartiet skulle jag vilja säga, att om vi vill ha en friare kapitalmarknad, något som dessa partier önskar, är det inte sannolikt att vi kan upprätthålla vårt mycket ambitiösa bostadsprogram. Vi ställs då inför ett val, och de har för sin del tydligen vid detta tillfälle valt en friare kapitalmarknad och därmed indirekt ett annat och mindre ambitiöst bostadsprogram. I valrörelsen var det emellertid inte kapitalmarknadsfrågan som stod i centrum, utan bostadsbyggandet — åtminstone när det gällde ett par av dessa tre förenade partier. Ensidigheten hos reservationerna gör det svårt för oss att stödja någon av dem. Därför kan jag, herr talman, bara instämma i bankoutskottets utlåtande sådant som det föreligger, utan några reservationer.

Herr talman! När herr Hagnell talade om bostadsbyggandet förbisåg han en väsentlig punkt i folkpartiets, centerns och högerns reservation. Det bör inte ha undgått herr Hagnell att den kreditpolitik som riksbanken bedrev under 1966 medförde mycket allvarliga störningar på arbetsmarknaden. Därigenom fick vi också en stor mängd byggnadsarbetare som inte hade någonting att göra därför att byggena inte kunde komma i gång. Herr Hagnell sade att bostadsbyggandet i vårt land ligger högt, och det är väl riktigt. Men vi har behov av ett högt bostadsbyggande därför att det hos oss finns en ovanligt lång kö av bostadssökande. Och vår bostadsproduktion skulle säkert ha varit ännu större, om riksbanken på ett bättre sätt hade tillgodosett bostadsbyggandet med kapital. Då hade det blivit en mera jämn fördelning av arbetena och därmed också en större produktion.
Herr talman! Jag skall inte repetera argumentationen rörande guldkassan. Men jag reagerar litet mot herr Hagnells sätt att handskas med jämförande siffror när det gäller bostadsbyggandet. Hans framställning var en för mig ny variant av ett gammalt känt fenomen, de berömda skrytsiffrorna. Det går inte att räkna på det sättet, herr Hagnell! Man kan inte utan vidare överföra andra länders bostadsbyggande på våra förhållanden genom att räkna om siffrorna på Sveriges folkmängd. I så fall får herr Hagnell vara snäll att bl.a. ta reda på familjestorleken i de skilda länderna, eller också bör han räkna med rumsenheter i stället för lägenheter. Det bor fler människor i varje lägenhet om familjerna genomsnittligt är större, vilket är fallet i samtliga de tre länder som herr Hagnell nämnde. Och skall vi börja räkna med trångboddhet och rumsenheter per familj, så ter det sig inte lika ljust för Sveriges vidkommande med bostadsbyggandet. Vad sedan beträffar Amerika, som enligt herr Hagnell kommer upp till knappt hälften av det svenska bostadsbyggandet relativt sett, så bör man notera att där inte finns någon brist på bostäder. Amerikanerna bygger så mycket bostäder de behöver.

Herr talman! Räntan behöver inte vara så hög — så långt har centerpartiet rätt. Men en lägre ränta kommer naturligtvis att leda till en önskan om mera kredit, vilket i sin tur skulle betyda mera pengar i händerna på framför allt småföretagarna — inte sant? Och de skulle gå ut och köpa mera varor, vilket skulle leda till en prisstegring. Hur hade ni tänkt balansera den prisstegringen? Är det en prisstegring ni är ute efter med er räntepolitik? Ni har nog inte talat om hela sanningen med er politik i det här avseendet.

Sådana bestämmelser kan man inte ha. Så detta var inget argument för att inte ta konsekvenserna av en politik som inte alltid är angenäm, Och ni vill ju inte ta konsekvenserna av den andra politiken, som inte heller skulle vara angenäm och som man skulle behöva föra i stället. Den har vi inte ens fått höra talas om i reservationen. Till herr Carlshamre vill jag säga att det nog inte blir några större skillnader 1 siffrorna för bostadsbyggandet i andra länder, om vi räknar efter antalet lägenheter eller efter antalet rumsenheter. Det blir heller ingen skillnad om vi räknar efter familjestorleken, ty så stora familjeolikheter föreligger inte dessa länder emellan att det beräkningssättet kastar om siffrorna. Det finns för övrigt annat att ta hänsyn till än bara antalet rum, t.ex. husens och inredningens standard. | Jag tror därför inte att man med herr Carlshamres ytterligare reservationer kan komma fram till annat än vad jag har sagt, nämligen att vi i det här landet håller oss med ett mycket ambitiöst :bostadsprogram, som internationellt sett ligger. långt före de flesta andra industrialiserade länders. Herr Carlshamre har i och för sig rätt, när han säger att det inte råder någon brist på bostäder i Amerika. Men vad är brist i det här fallet? Det avgörande är väl människornas möjligheter att med pengar i händerna efterfråga den vara det gäller, alltså bostäder. Med en arbetslöshet på 4,5 procent eller något i den stilen i USA — den kan variera vid olika tillfällen — har man ju en stor grupp, som inte kan efterfråga lägenheter. I en slumbebyggelse med människor, som inte kan efterfråga lägenheter, uppstår inte heller någon bostadsbrist. Det rådde inte på 1930-talet någon påtaglig brist på lägenheter här i landet Lägenheter stod tomma och ägarna hade svårt att få hyresgäster. Vi vet alla, att om vi jämför hur folk hade det då och nu, finner vi att bostadsstandarden har stigit. Det borde därför råda en ännu mindre bostadsbrist än då. Förklaringen till att bristen i stället ökat är väl den att vi nu har ställt lägenheter till människornas förfogande i relation till deras inkomster på ett för dem mera gynnsamt sätt än före kriget. Det är när vi kanske har varit väl optimistiska i frågan om förutsättningarna att få fram bostäder i den takt som människor har haft möjlighet att köpa dem som en brist har uppkommit. Med en annan prispolitik — och jag förstår att det är dit högern syftar; högern som i det fallet. går tillsammans med centerpartiet och folkpartiet, eftersom de har en gemensam reservation här — vill man få bort den brist på lägenheter som nu råder i vårt land. Det framgår av den sista meningen i rer servationen, där man talar om behovet av en friare kapitalmarknad. Om en friare kapitalmarknad också skall gälla bostadsbyggandet, blir konsekvensen att den brist som i dag föreligger mycket snabbt kommer att sopas undan. Jag antar att såväl högern som centerpartiet och folkpartiet då är nöjda. Inom det socialdemokratiska partiet är vi emellertid inte nöjda och därför kan vi inte ansluta oss till den reservation som ni här kommit med.
Herr talman! Ingen förnekar, herr Hagnell, att vårt bostadsbyggnadsprogram är ambitiöst. Jag vill bara inte att vi skall skryta med siffror som är felaktigt använda, såsom här är fallet. Det är nämligen, herr Hagnell, så stor skillnad mellan familjestorleken exempelvis i Amerika och den i Sverige att det, om man räknar om herr Hagnells siffror inte efter antalet invånare i landet utan med avseende på antalet hushåll, blir helt andra resultat. Det kommer alldeles säkert att röra sig om skillnader av storleken tiotusental. Sedan bör vi över huvud taget inte föra in i resonemanget slum och sådant, ty en bostadsslum finns även i Sverige. Tyvärr påverkas bostadsslummens förhållanden inte nämnvärt — vare sig i Amerika eller i Sverige — av nybyggandet, ty de människor som bor i slummen har inte råd att hyra de nya lägenheter vi producerar. Snarare förvärras deras förhållanden när vi river hus, där de hade råd att bo, och bygger andra, där de inte har råd att bo.
Herr talman! Herr Carlshamre säger att det är »alldeles säkert» att det blir en förändring så och så. Om herr Carlshamre, när han använder detta uttryck, menar att han är säker på saken eller om han är tveksam vet jag inte riktigt. Men herr Carlshamre kanske kunde låta oss få ta del av siffror som visar att det blir en sådan omkastning — med hänsyn tagen till standard och kvalitet i olika avseenden — som skulle motivera också »levnadstiden» för de lägenheter det här gäller. Hur solitt man bygger lägenheterna skall ju också tas med i dessa beräkningar. Jag hoppas att herr Carlshamre presenterar siffrorna för kammaren, när han räknat fram dem. Jag är inte så övertygad som han på att det blir någon större förändring i denna bild. Fortfarande har herr Carlshamre ingen annan metod för att avskaffa bristen på lägenheter än att tillämpa denna friare kapitalmarknad, som finns på en hel del håll i utlandet. Det är bara glädjande att högern har fått med sig både folkpartiet och centerpartiet på en enhetlig oppositionslinje mot regeringen på denna punkt. Vi får önska god fortsättning.
Herr talman! Kan vi inte i denna sena timme, herr Hagnell, hålla oss till vad saken gäller? Det är inte alls fråga om en stor bostadspolitisk eller bostadssocial debatt utan bara om det enkla förhållandet att herr Hagnell har använt siffror vårdslöst och att jag velat försöka få honom att medge det, vilket kanske inte lyckas. Jag har verkligen inga siffror till hands. Det vore förvånande om jag hade det, ty jag och alla andra torde ha blivit överraskade av herr Hagnells sätt att göra jämförelser. En sak vet vi emellertid — och det gör herr Hagnell också — nämligen att Sverige ligger i botten av världens nativitetsstatistik men USA i toppen, kanske inte allra högst men bland de högsta. Nativiteten påverkar familjestorleken. Att antalet hushåll per ett visst antal invånare är mycket väsentligt lägre 4 Förenta staterna än i Sverige är alldeles ostridigt, herr Hagnell, och det behöver vi inga siffror för att visa. Jag syftade inte till någonting mer än att försöka förmå herr Hagnell att rätta till sina siffror — men går det inte så går det inte.

Herr talman! Reservanterna när det gäller detta utskottsutlåtande skiljer sig från majoriteten i fråga om i vilken utsträckning riksbankens vinst skall inlevereras till statsverket eller fonderas. i banken. Reservanterna menar att då ett så stort överskott har uppstått och då erforderliga avsättningar har skett genom nedskrivning av riksbankens värdepappersinnehav en större inleverans till statsverket skulle ha skett. Majoriteten vill inleverera 150 miljoner och reservanterna 200 miljoner kronor. Såvitt vi kan se finns det ingen anledning att riksbanken skall ligga med reserver som inte är erforderliga, utan pengarna bör i stället inlevereras till statskassan. Principiellt måste det vara felaktigt att samla så stora vinstmedel på hög i riksbanken, att sådana åtgärder som vidtogs år 1962 blir erforderliga. En jämnare inleverans till statsverket är därför att förorda när det gäller de överskott som 'ej behövs för riksbanken. Fullmäktige i riksbanken har inte heller varit eniga om inleveransens storlek. En av fullmäktiges ledamöter har reserverat sig för en inleverans av den storleksordning som reservanterna förordar. Med det sagda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen vid bankoutskottets memorial nr 7.

Herr talman! När riksdagen förra året behandlade frågan om hur riksbankens beräknade vinst för år 1966 skulle disponeras hade man att ta ställning till en högerreservation i vilken hemställdes att, såsom tidigare påpekats, 200 miljoner kronor skulle inlevereras till statsverket i stället för av bankofullmäktige och bankoutskottets majoritet föreslagna 150 miljoner kronor. När vi i dag definitivt skall ta ställning till frågan om hur många miljoner av riksbanksvinsten som bl.a. skall gå till statsverket har högern fått förstärkning av folkpartisterna i utskottet, vilka följer högerreservanterna. Vad som inträffat sedan förra våren och som kan motivera att folkpartiets representanter i bankoutskottet anslutit sig till högerreservationen, har jag svårt att förstå, eftersom frågan i dag gäller exakt samma sak som förra våren. I bankofullmäktige finns visserligen en folkpartireservant, men så var fallet även år 1966. Däremot har det inte vid något till fälle funnits någon högerreservant i bankofullmäktige. : Bankoutskottets majoritet anser inte att det har inträffat någonting som kan förändra inställningen i denna fråga från slutet av maj 1966 och till i dag. Vi var väl beredda på att riksbanksvinsten något skulle överstiga 200 miljoner. Att riksbanksvinsten 1966 blev så stor som 230 miljoner kronor hänger delvis också samman med det höga ränteläge som vi haft under året. Utskottsmajoriteten var då som nu på det klara med att riksbankens kursdifferenskonto borde förstärkas avsevärt. Detta sker också genom de nu föreslagna 80 miljonerna. Om riksdagen däremot följde reservanterna, skulle det med den tidtabellen ta tio år innan detta konto uppnådde de cirka 700 miljoner som fanns tillgängliga år 1961 före de avskrivningar som gjordes 1962. Det finns således i den här delen goda skäl att följa bankoutskottets rekommendation. | Reservanterna åberopar <kursdifferenskontots storlek före åren 1957— 1961. Detta konto var då inte större än det är i dag. Reservanterna befarar att en snabbare tillväxt av kontot ganska snart kommer att aktualisera nya avskrivningar i stil med de avskrivningar som gjordes i början av 1960-talet. Jag tror inte det i dag finns anledning att spekulera över sådana åtgärder. Vad i övrigt beträffar riksbankens verksamhet och dispositionen av dess vinst finns det anledning att betona att riksbanken på intet sätt kan jämföras med vilken affärsdrivande bank som helst.

Det är således, herr talman, enligt utskottsmajoritetens mening oriktigt att sikta in sig på att riksbanksvinsten skall vara en inkomstkälla för statsverket. I konsekvens därmed är det belopp som nu föreslås inlevererat till statsverket, 150 miljoner, mer än väl tilltaget. Den disposition av riksbanksvinsten som bankoutskottet nu på rekommendation av bankofullmäktige föreslår synes därför vara realistisk, och med det anförda ber jag att få yrka bifall till bankoutskottets memorial nr 7.
Herr talman! Herr Franzén åberopar det beslut som fattades av riksdagen i maj 1966 om hur mycket av riksbanksvinsten som skulle disponeras. Vad riksdagen då på utskottets förslag sade var att man skulle avvakta besked om hur stor vinsten skulle bli. Först när man sett hur stora riksbankens inkomster varit kunde man rätt bedöma hur mycket riksbanken kunde tåla att skicka in till statsverket. Herr Franzén blandar samman vad som diskuterades i maj 1966 och vad som kommit fram efter bokslutet. Hans tolkning är i varje fall rätt ovanlig. Jag håller med herr Franzén om att den reella effekten blir densamma, om pengarna ligger i riksbanken eller tillförs statsverket — den enda skillnaden är att statsverket i senare fallet slipper betala ränta. Vad jag har vänt mig mot är att riksbanken liksom i slutet av 1961 samlar ihop så mycket i ladorna att man inte orkar hålla mera utan är tvungen att skicka en julklapp på 500 miljoner till riksdagen. Det är inte så riksbanken skall sköta saken. När riksbankens vinst inte behövs för bankens normala skötsel finns det inte anledning att spara ihop pengarna, utan då bör de överlämnas till den rätte ägaren, alltså svenska staten.
Herr talman! Det går väl ändå inte att förneka att det finns ett samband mellan vad vi resonerade om den 26 maj 1966 och vad vi har att resonera om i dag. Jag för min del anser att frågan är praktiskt taget densamma. Den enda skillnaden är att vi då hade att ta ställning till den beräknade vinsten, medan vi i dag har att ta ställning till den reala riksbanksvinsten som har uppkommit under 1966. Men det var väl ingen hemlighet — som jag sade också i mitt förra anförande — att riksbanksvinsten torde komma att överstiga 200 miljoner kronor. Att den blev så stor som 230 miljoner kronor kanske man inte kunde säga vid det tillfället, men att den skulle komma att överstiga 200 miljoner kronor var vi ganska säkra på.

Herr talman! Jag tackar finansministern för det korta svaret, som emellertid överraskar mig eftersom jag verkligen trodde att det någonstans fanns sammanställningar över det konstaterade skattefuskets omfattning. Observera att jag inte har frågat efter omfattningen av det skattefusk totalt, som vi misstänker florerar men som alltså inte är avslöjat, därför att tillräckliga personella resurser inte finns att tillgå inom taxeringsarbetet. De kategorigranskningar som på senare år redovisats då och då tyder på att avsevärda inkomstbelopp undanhålles från beskattning inom relativt små kategorier skattskyldiga. Jag tänker på specialgranskningen av arkitekter och byggkonsulter och de stora skattepengar den gav i de fall där den verkligen hann fullföljas innan preskriptionstiden gick ut. I pressen gjordes nyligen uttalanden om skattefuskets utbredning av en hög tjänsteman i riksskattenämnden. Han ansåg bl.a. att löntagarna skattefuskade mer än företagarna. Sammanlagt uppåt 6 miljarder inkomstkronor deklareras inte, vilket ju skulle betyda att cirka 3 miljarder kronor i skatt inte kan debiteras. Att denne tjänsteman kan offentligt uttala sig som skett har väckt berättigad uppmärksamhet, inte minst bland löntagare i gemen. Ännu märkligare framstår uttalandet när det nu visar sig att det inte finns tillförlitlig statistik ens på det skattefusk som uppdagats. Löntagarnas extraarbeten, de s.k. extraknäcken, skulle särskilt vara anledning till deras försök till skattefusk. Men tydligt är att skall sådant så att säga lyckas måste företagaren medverka genom att icke lämna kontrolluppgift. I det här sammanhanget tänker man på den sittande skattestrafflagutredningen. Kan finansministern nu ge något besked, om denna utredning kommer att lägga fram underlag för sina bedömanden som kan ge svar — i sinom tid — på min fråga, som nog många löntagare i detta land finner vara högst väsentlig och synnerligen angelägen att få svar på. Det är många lågavlönade: i detta land som kan göra intressanta jämförelser med icke-löntagare med ungefär samma låga taxerade inkomst,. där de senare visar sig ha avsevärt större möjligheter att uppehålla en högre levnadsstandard på till synes samma: inkomst. Något som bildar grundvalen för en eventuell tendens till ökat skattefusk är självfallet kännedomen om de höga marginalskatterna. När folk vet att hälften eller mer går bort i skatt vid en ökning av inkomsten utöver den tidigare, kan det vara svårt för en del att stå emot frestelser till feldeklaration. Det behövs, herr talman, inte bara insatser från samhällets sida för att stävja skattefusket genom ökade insatser med taxeringskontroll och propaganda för ärlighet och solidaritet medborgarna emellan utan också en skattereform, som kan så utformas att marginalskatteproblematiken helt försvinner för de allra flesta.

' Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min enkla fråga.

Det skulle säkerligen vara värdefullt med yttrande från alla sektorer av näringslivet, eftersom frågan om =<:strukturrationaliseringen och dess problem gäller hela näringslivet. Men ett område har finansministern lämnat utanför, nämligen jordbruket. I första hand tänker jag då på Jordbrukskasseförbundet, vår enda kooperativa bankrörelse av format, och på de centrala jordbruksorganisationerna Sveriges lantbruksförbund och RLF. I promemoria nr 1 står på s. 4 att läsa: »De små enheterna inriktas härvid mot ökad specialisering — här kommer den långsiktiga sysselsättningen in i bilden.

Detsamma har man för övrigt kunnat inhämta också av jordbruksutredningen, som visat att jordbrukets strukturrationalisering kommer att bli mycket kapitalkrävande. Även om finansdepartementets promemorior är knapphändiga och inte kan sägas utgöra en utredning är det angeläget att så många yttranden som möjligt inhämtas från ledande kreditoch näringsorgan, eftersom ju regeringen i alla fall avser att lägga promemoriorna till grund för en proposition. Jag kan inte finna några rimliga skäl till att jordbrukets organ lämnas utanför, Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Jag kan inte finna att jag överdriver när jag säger att det är förvånande, att jordbruket inte på något sätt fått vara med och yttra sig över dessa promemorior. Jag har framför mig remisslistan, som skulle ha täckt in näringslivet i stort, om även jordbruket tagits med. Så har emellertid inte skett. Faktum kvarstår alltså, och jag har mycket svårt att förstå varför inte jordbrukets synpunkter inhämtats. Jag tror att det hade varit till fördel, herr finansminister, om jordbrukets organisationer fått yttra sig.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

Kommunerna måste ta hänsyn till den planering som skall göras efter det att investeringsavgiften har införts.

Herr talman! Herr Elmstedt har frågat mig, om jag anser att kontrollen över och redovisningen av materiel i militära vapenoch ammunitionsförråd är tillfredsställande ordnad. Redovisning och kontroll av militär materiel sker enligt bestämmelser som har meddelats av Kungl. Maj:t eller av förvaltningsmyndighet. Materielens värde och beskaffenhet avgör hur redovisningsrutiner och kontrollåtgärder utformas. Beträffande vapen och ammunition är kraven av förklarliga skäl särskilt höga, och jag anser att bestämmelserna härom är tillfredsställande. Pågående arbete med nya förvaltningsföreskrifter inom krigsmakten innebär att man ser över även dessa bestämmelser.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min fråga. »Beträffande vapen och ammunitior är kraven» — på kontroll och redovisning — »av förklarliga skäl särskilt höga, och jag anser att bestämmelserna härom är tillfredsställande», säger försvarsministern i sitt svar. Det är möjligt att det i stort sett förhåller sig så. Orsaken till att jag har ställt min fråga är att det i pressen förra veckan cirkulerade uppgifter om att stora svinn vid redovisning av skarp ammunition skulle ha förekommit hos vissa förband. Det är självklart att sådana uppgifter oroar allmänheten och till och med kanske kan skada förtroendet för försvaret och redovisningen och kontrollen av dess materiel. Vi får ju emellanåt höra att vapen försvinner, och det ligger nära till hands att man sammankopplar dessa företeelser. Försvarsministern säger nu att det pågår en översyn av bestämmelserna även på detta avsnitt.

Herr talman! Fru Sundberg har frågat, om jag vill medverka till att socialhögskolornas samtliga elever under sin praktiktid erhåller lön för utfört nyttigt arbete. Av den sammanlagt ettåriga studiepraktiken under socionomutbildningen skall de båda första praktikperioderna om vardera fem månader utgöras av handledd praktikutbildning. Endast den tredje, avslutande praktikperioden om två månader avses utnyttjad för vikariatstjänstgöring eller dylikt. Frågan om den ekonomiska situationen för praktikanter från socialhögskolorna behandlade i prop. 1965: 155 . Jag erinrade därvid om att de båda första praktikperioderna omfattas av studiemedelssystemet med hänsyn till att de utgör integrerade delar av utbildningen. Samtidigt som jag vidare framhöll, att under nämnda perioder någon särskild ersättning därutöver inte bör utgå till praktikanterna, betonade jag, att extra studiemedel kan tilldelas studerande, om synnerliga skäl föreligger. Inom ecklesiastikdepartementet föreligger sedan några dagar en framställning som rör vissa praktikproblem under socionomutbildningen, bl.a. den av fru Sundberg väckta frågan. Framställningen kommer efter vederbörlig remissbehandling att prövas i vanlig ordning. Om utgången av denna prövning kan för dagen ej något uttalande göras.
Herr talman! Jag ber att få tacka ecklesiastikministern för svaret. Jag ville med min fråga få en uppfattning om huruvida herr statsrådet vid den kommande behandlingen av socionomernas framställning är villig att personligen medverka till att den bifalles. Statsutskottet framhöll efter en motion i denna fråga i sitt utlåtande nr 187 år 1965 angelägenheten av enhetliga principer för ersättning vid praktiktjänstgörng inom skilda utbildningsområden. I dag råder icke denna enhetlighet, bl.a. därför att socionomutbildningen, i motsats till annan utbildning som ovillkorligen kräver praktiktjänstgöring, icke ger möjlighet för den studerande att erhålla ersättning. Jag behöver i det sammanhanget bara erinra om agronom-, ämneslärareller civilingenjörsutbildningen. Socionomerna utbildas för att handha och bistå människor. Situationen inom socialförvaltningen är när det gäller tillgång på arbetskraft som är utbildad för människovård katastrofal på många platser. Antalet ansökningar till socialhögskolorna minskar fortlöpande, och allt fler av de färdigutbildade söker sig över till den privata sektorn, till personalkontor och kurativ verksamhet. Hur allvarlig bristen på utbildad personal är på den kommunala socialvår dens område framgår klart av de annonser som varit synliga i dagspressen, i vilka kommunerna erbjuder anställning som socialarbetare efter endast tre månaders avlönad inskolningstid. Detta visar med all tydlighet att inte heller kvalitetskraven kan upprätthållas. Herr talman! Det är inte i första hand problemet med hur den studerande skall skaffa medel till sitt uppehälle som föranlett min fråga. Som statsrådet meddelade har de studerande tillgång till studiemedel under praktiktjänstgöringen. Det föreligger emellertid en väsentlig skillnad mellan dessa medel och utbetalad ersättning. Studiemedlen skall till större delen återbetalas och innebär en ökad skuldsättning, vilket får till följd att de färdigutbildade socionomerna nödgas lägga betydande ekonomiska aspekter på sina vidare anställningsförhållanden och kanske lämna det vårdområde, för vilket deras utbildning är helt och hållet konstruerad. Inför den situation som i dag råder, då en utomordentlig sociallagstiftning inte kan följas upp i praktiken på grund av brist på kvalificerad personal, måste det vara angeläget att samhället på olika sätt försöker komma till rätta med problemet. Ett av sätten, herr talman, måste vara att fullfölja statsutskottets rekommendation om enhetliga principer vid ersättning av praktiktjänstgöring, vilket skulle ge också de studerande vid socialhögskolorna rätt till ersättning för det utförda praktikarbetet. Min förhoppning är att ecklesiastikministern måtte bidraga därtill.
Herr talman! Om det vore så enkelt, fru Sundberg, att bara socionomerna funnes kvar att införa i något enhetligt praktiksystem, skulle jag förstå ert inlägg. Floran är emellertid alltjämt vildvuxen. Riksdagen kommer om några dagar att på sitt bord få en proposition om journalistutbildningen. Då får vi titta på det systemet. Vi har vidare den mycket komplicerade frågan — som vi debatterade här för några veckor sedan — om psykologernas praktik, vilken är helt oreglerad. Den väsentliga frågan, som jag ingående diskuterade vid uppvaktningen för några dagar sedan, är emellertid följande. I och med att praktiken är integrerad med utbildningen har man ett moraliskt ansvar att utkräva av dem som ger praktiken, i första hand de kommunala myndigheterna. Det är mycket viktigt att understryka att denna praktik är ett led i utbildningen. Vi har icke skickat ut praktikanterna främst för att jobba och tjäna pengar eller hjälpa arbetsgivarna, vare sig det är socialvårdsbyråer, andra organisationer eller något liknande. Det är alltså betydelsefullt att hela tiden hävda att det är en skyldighet att ta emot dessa praktikaner och ge dem handledning. Detta är vad som principiellt talar för det system som nu råder. Jag skall ändå medge, fru Sundberg, att man bör granska denna fråga även från den andra sidan och vända på problemet några gånger. Det är det vi skall göra vid denna prövning.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för den upplysningen. Jag förstår varför statsrådet i detta fall alldeles speciellt trycker på integreringen. Här är det, som jag nämnde i mitt anförande, fråga om människovård och praktiken är absolut nödvändig för utbildningen. Jag kan emellertid inte undgå att dra en parallell med de andra yrken där själva praktikarbetet kanske inte är lika djupt integrerat men ändå ställs som ett formellt villkor för utbildningen. För att inom dessa problematiska utbildningsområden nå samma enhetlighet som råder inom de områden där utbildningen är avlönad ser jag ingen annan möjlighet än att man i varje fall för sig får försöka komma fram till enhetliga bestämmelser.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat finansministern, om han anser att det skulle vara av värde om pensionspoäng, som tillgodoräknats en skattskyldig, angavs på debetsedeln å slutlig skatt och om han i så fall vill föranstalta om att så sker. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Efter övergång till ADB-system finns det tekniska möjligheter att om ett par år sätta ut uppgift om pensionspoäng på debetsedlarna. En viss merkostnad vid framställning av debetsedlarna blir naturligtvis följden. Frågan är redan vilket intresse allmänheten kan ha av att få uppgiften utsatt. Redan nu finns uppgift om den pensionsgrundande inkomsten på debetsedlarna, vilket gör det möjligt för den försäkrade att själv räkna ut pensionspoängen. Men vad de försäkrade har intresse av är nog inte så mycket den pensionsgrundande inkomsten eller pensionspoängen för ett visst år. Vad man vill veta är hur stor pension man kan påräkna. För att kunna beräkna detta måste man känna till en hel del data. Försäkringskassorna lämnar gärna uppgifter om den pension som en försäkrad kan antas få. Jag vill inte ta ställning till frågan om att sätta ut uppgift om pensionspoäng på debetsedlarna, innan det har visat sig föreligga något påtagligt behov av en sådan anordning.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag har ställt frågan emedan jag anser att det skulle vara värdefullt, om den skattskyldige kunde få möjlighet att kontrollera att pensionspoängen blir riktig. På debetsedeln får vi veta vad samhället fordrar av oss i skatteavsende. Det skulle därför vara följdriktigt, om vi på debetsedeln också kunde få reda på vad vi blivit tillgodoräknade. När socialministern säger att vad man främst vill veta är hur stor pension man kan påräkna är det naturligtvis riktigt. Pensionen bygger emellertid just på pensionspoängen. Om man fick reda på pensionspoängen hade man därför större möjlighet att själv kunna räkna ut pensionen. Som en allmän princip tycker jag bör gälla, att varje medborgare skall ha möjlighet att kontrollera vad myndigheterna räknar ut. Därför vill jag gärna ta fasta på att detta lätt skall kunna ordnas när vi får datamaskiner i denna verksamhet. Jag hoppas att de som sysslar härmed skall finna att det föreligger ett sådant behov som socialministern nämner i slutet av svaret.
Herr talman! Ja, herr socialminister, jag är på det klara med det. Men man kommer liksom ett steg närmare lösningen om man får reda på pensions poängen i stället för den pensionsgrundande inkomsten. Den tjänsten tycker jag att myndigheterna skall göra den enskilde.

Herr talman! Herr Sjöholm har frågat mig dels om jag har uppmärksammat ett rikligt förekommande oskick som skulle bestå i att till ledamöter i kommunala nämnder utses personer vilkas privata ekonomiska intressen inte alltid är väl förenliga med sådant ledamotskap, dels om jag överväger någon åtgärd med anledning härav. Enligt kommunallagen föreligger hinder mot att väljas till ledamot eller suppleant i kommunal nämnd — utom för den som är omyndig eller försatt i konkurs — endast för vissa statliga och kommunala tjänstemän. Något valbarhetshinder grundat på risken för privata intressekonflikter finns inte. För att undvika sådana konflikter har i stället föreskrivits i kommunallagen, att ledamot av nämnd inte får delta i behandlingen av ärende som personligen rör honom eller vissa personer som står honom nära. Självfallet är det inte lämpligt att till ledamot eller suppleant i nämnd utses en person som kan förutses ofta komma att ha ett personligt intresse i ärenden hos nämnden. Enligt min mening skulle det dock inte vara möjligt att införa generella bestämmelser i lag för att hindra detta. Kommunerna bör för övrigt i största möjliga utsträckning lämnas handlingsfrihet vid val av förtroendemän. serna har en lämplig utformning har behandlats av riksdagen senast åren 1962 och 1963 med anledning av yrkande i motioner om Översyn av kommunallagens jävsregler i syfte att bl.a. få till stånd en skärpning av jävsbestämmelserna för nämndledamöter. Riksdagen fann emellertid att en sådan skärpning inte behövdes. Jag anser också för egen del att man med gällande jävsregler kan komma till rätta med sådana eventuellt förekommande fall som herr Sjöholm åberopat i sin fråga.
Herr talman! Jag tackar statsrådet Lundkvist för svaret. Jag blev inspirerad till min fråga av justitieombudsmannens ämbetsberättelse, som jag tycker är en bra inspirationskälla eftersom JO är riksdagens egen ombudsman. Han omnämner på s. 329 i berättelsen för år 1967 ett fall — som statsrådet givetvis har läst — vilket gällde en ledamot av en byggnadsnämnd. Just i byggnadsnämnderna florerar det påtalade oskicket ganska friskt, och det finns där många exempel på hur det inte bör vara. Jag skulle kunna nämna exempel på ganska nära håll — även om jag skulle hämta dem ganska långt från Stockholm. Det fall som JO redogör för var så pass allvarligt, att han övervägde att påkalla en ändrad lagstiftning rörande valbarhetsreglerna till byggnadsnämnd. Att han inte gjorde det berodde på, som han skriver i berättelsen, att han ändå litar på att fullmäktige skall utse lämpliga personer. Detta tror jag dock i många fall är en fåfäng förhoppning. Man kan inte lita på det. Nu säger statsrådet Lundkvist att kommunerna i största möjliga utsträckning bör lämnas handlingsfrihet vid val av förtroendemän, och det är givetvis riktigt. Men den friheten får inte vara hur stor som helst. Statsrådet åberopar också jävsbestämmelser, men de hjälper inte alltid. Just i det fall som JO tagit upp var det omöjligt att gå på jävsbestämmelserna. Men justitieombudsmannen tyckte som sagt ändå att fallet var så allvarligt, att han övervägde att hos statsmakterna försöka få en annan lagstiftning till stånd.

Herr talman! Fru Kristensson har frågat mig när förslag angående avdragsrätt för kostnader för fortbildning och för facklitteratur kan förväntas. Det förslag från lönebeskattningsutredningen som fru Kristensson syftar på innebar — bortsett från schablonisering av avdrag för bilkostnader — utvidgade avdragsmöjligheter för vissa utbildningskostnader. Det gäller här kostnader för fortbildning, deltagande i kongresser och konferenser, studieresor och facklitteratur. Remissopinionen var inte så enhälligt positiv som fru Kristensson antyder. Flera remissinstanser hyste starka betänkligheter, däribland riksskattenämnden. För egen del finner jag det mindre lämpligt att nu utvidga avdragsrätten på detta område. Avdrag av denna typ gör det utan tvekan svårare att åstadkomma en definitiv källskatt. Utredning om denna skatteform pågår som bekant. Jag har således inte för avsikt att lägga fram förslag till ändrade regler på det område, som interpellationen avser.
Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för ett utomordentligt klarläggande men tyvärr också utomordentligt negativt svar. Finansministern är som vanligt öppenhjärtig och sticker inte under stol med att det är hans egen personliga mening som kommit till uttryck, och jag noterar den. Jag finner det emellertid något anmärkningsvärt, att finansministern inte anser det lämpligt att ta hänsyn till vad en enhällig utredning föreslagit och till vad en — det framhärdar jag i — någorlunda enhetlig remissopinion har ansett. Finansministern säger i sitt svar att remissopinionen inte var så enhällig och så positiv som jag antytt i min interpellation. Jag tycker emellertid det finns anledning att erinra sig att både skolöverstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, kammarrätten, Arbetsgivareföreningen, LO, TCO och SACO entydigt tillstyrkte förslaget. Och om riksskattenämnden hade några betänkligheter, så hänförde de sig bara till de svårigheter som det kunde innebära att avgränsa dessa avdrag — svårigheter som ju inte är nya, eftersom vi redan har en viss begränsad rätt till avdrag för utbildningskostnader. Nu åberopar finansministern den sittande utredningen om en definitiv källskatt. Men tillåt mig säga att det för det första är ovisst om utredningen verkligen leder till något resultat, ty det är säkerligen mycket stora tekniska problem förknippade med den. Och om utredningen skulle framlägga något förslag är det väl för det andra ovisst om finansminister Sträng, ifall han då fortfarande är finansminister, anser att det finns skäl till något initiativ i detta ärende. Det finns ju många exempel på att utredningar lagt ned mycken möda på att utarbeta ett betänkande, som remissinstanserna sedan grubblat över, utan att detta frestat finansministern till några förslag. Jag nämner endast skatteberedningen och utredningen om aktievinstbeskattning. Men då detta är gamla välkända teman skall jag inte orda om dem. Dessutom vill jag framhålla, att även om ett förslag rörande definitiv källskatt framläggs, så kan man ändå inte avskriva alla möjligheter till avdrag. Vissa särskilda avdrag måste säkerligen alltjämt accepteras, ty vi människor är inte stöpta i samma form — jag tror inte ens socialdemokratien om att kunna åstadkomma någon annan ordning härvidlag. Därför tycker jag att utredningen om definitiv källskatt i och för sig inte borde omöjliggöra en rimlig utvidgning av den nu gällande rätten till avdrag för utbildningskostnader. Det sägs ibland att vi tillämpar skatteförmågeprincipen i vår beskattning. Jag tycker för min del att den inte är så alldeles konsekvent genomförd. Men om man hävdar att denna princip är den riktiga borde man också vara angelägen om att få till stånd en anpassning av avdragsrätten för de alltmer ökade utbildningskostnaderna till vad som kan anses rimligt. Vi får inte glömma bort att den snabba utvecklingen på många områden i vårt land — inte minst det tekniska — ställer stora krav på att yrkesutövarna inte bara skall vidmakthålla sina kunskaper utan även anpassa kunskaperna efter utvecklingen. Jag tror att vi alla har ett intresse av att de skall finna det förenligt med sina egna intressen att skaffa sig en dylik fortsatt utbildning. Därför, herr talman, beklagar jag att behöva konstatera, att finansministern är utomordentligt negativ på denna punkt. Några statsfinansiella skäl har han inte åberopat i sitt svar, och några sådana kan inte heller åberopas. Då tycker jag att det hade bort finnas desto större anledning att framlägga ett förslag i ett ärende som i alla fall är färdigbebandlat på det förberedande stadiet.

Herr talman! Herr Larsson i Luttra har frågat mig, om jag avser att vidtaga åtgärder för generell befrielse från stämpelskatt i de fall då kommunala bostadsföretag sammanslås i samband med kommunsammanläggningar. En sammanslagning av allmännyttiga bostadsföretag i samband med kommunsammanslagning bör inte leda till att ny lagfartsstämpel tas ut. Befrielse bör medges i sådana fall med tillämpning av den s.k. nådeparagrafen i stämpelskatteförordningen. Regeringen kommer att ställa sig välvillig till ansökningar om sådan befrielse.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

För fastigheter ägda direkt av kommunen kommer ju någon stämpelskatt inte i fråga vid sammanläggningar. Nu utgår statsrådet ifrån att det behövs ansökningar när det gäller allmännyttiga bostadsföretag i bolagseller stiftelseform. Jag antar att detta sammanhänger med att den s.k. nådeparagrafen skall tillämpas. En annan anordning hade väl förutsatt ändrad lagstiftning i någon form, och jag kan gärna medge att detta skulle vara större våld än nöden kräver. Enligt statsrådets svar blir dock betydelsen generell i den meningen att ansökningarna kommer att bifallas om sammanslagningen sker i samband med kommunsammanläggning. »I samband med» vill jag tolka så, att sammanslagningen av bostadsföretagen inte behöver ske samtidigt med kommunsammanläggningen. Olika skäl talar väl för att det utredningsarbete som regelmässigt föregår en kommunsammanläggning inte bör kompliceras med en utredning om sammanslagning av bostadsföretagen. Detta bör kunna vara en uppgift för den nya kommunen, även om frågan om hur det skall bli med bostadsföretagen självfallet kan intressera de berörda kommunerna och komma upp i sammanläggningsdiskussionen. Frågan kan väl ock så föranleda mer eller mindre bestämda meningsyttringar från de berörda kommunerna. Interpellationen berörde inte de fall då sammanslagningar blir aktuella inom befintliga kommuner som har flera bostadsföretag och önskar en rationalisering. Men jag drar den slutsatsen, att även. sådana ansökningar kommer att ligga bra till.

Herr talman! Herr Börjesson i Falköping har frågat mig, om jag är beredd att föreslå sådan ändring av gällande lag, att åtal icke behöver väckas mot deklarant som av förbisende eller okunnighet avgett deklaration med för högt avdrag för kommunal skatt. Skattestrafflagstiftningen och därmed jämförlig lagstiftning överses för närvarande av skattestrafflagutredningen. Jag är underrättad om att utredningen kommer att överväga det problem interpellanten påtalat. Redan nu gäller att felaktighet i deklaration inte är straffbar, när den beror på okunnighet eller förbiseende i vanlig bemärkelse. Det är åklagarmyndigheten som avgör om åtal skall väckas i det speciella fallet. För åtal skall det röra sig om grov oaktsamhet eller uppsåt.
Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för finansdepartementet få framföra ett tack för det positiva svaret på min interpellation. Jag noterar med tillfredsställelse finansministerns meddelande att skattestrafflagutredningen vid sin Översyn av lagstiftningen på området kommer att överväga det problem jag påtalat i min interpellation. Redan nu gäller, erinrar finansministern, att felaktighet i deklaration inte är straffbar när den beror på okunnighet eller förbiseende i vanlig bemärkelse. Åklagarmyndigheten avgör om åtal skall väckas i det speciella fallet. Finansministern understryker att det för åtal skall röra sig om grov oaktsamhet eller uppsåt. Tyvärr har det emellertid inträffat — och det var på grund härav jag ville aktualisera frågan — att åtal väckts i ett fall då vederbörande deklarant av uppenbar okunnighet eller av förbiseende gjort för högt avdrag för kommunal skatt. Någon grov oaktsamhet kunde aldrig åberopas i bl.a. ett mål, då en ung kvinna fick stå inför domstol åtalad för vårdslös deklaration. Den åtalade förklarade att hon aldrig tidigare själv upprättat någon deklaration och följaktligen hade trott att man under övriga allmänna avdrag hade rätt att dra av hela den slutliga skatten i stället för den kommunala skatten. Med stöd av en skrivelse från länsåklagaren, som åberopat riksåklagaren, hävdade åklagaren att en deklarant som gör för högt avdrag för kommunal skatt bör åtalas. Givetvis borde i detta fall en erinran om felet ha varit till fyllest, varigenom ett tillrättaläggande kunnat ske utan att den unga kvinnan behövt schavottera inför domsol. Det är uppenbart att vederbörande åklagare inte tog hänsyn till att det, som finansministern framhåller, för åtal skall röra sig om grov oaktsamhet eller uppsåt. Jag finner detta anmärkningsvärt, sedan jag nu också av finansministern fått bedömningsgrunderna för åtal belysta. Herr talman! Det finns sålunda starka skäl för skattestrafflagutredningen att noga pröva de problem som jag berört. Jag ber än en gång att få tacka finans ministern för de positiva svar som jag fått på min interpellation.

Herr talman! Med livligare handel: följer bättre kontakter mellan folken: och ökade kunskaper, säkert också bätt . re förståelse. En vidgad handel är alltså värdefull inte bara för de ekonomiska fördelar den direkt ger, utan också på grund av: dessa indirekta verkningar. Jag tror man kan säga att ekonomiska kontakter minskar risken för politiska konflikter.